Fru talman! Först till Per Stenmarck: Det är väldigt svårt för mig att nämna någon exakt tidpunkt när det kan föreligga något förslag i den ena eller den andra riktningen. Jag kan hålla med Sven Hulterström och Birgitta Dahl, åtminstone om att man inte hinner få fram något förslag före valet 1988. Så här finns ytterligare saker att närmare beskåda. Även på dansk sida, har jag en känsla av, vill man se ytterligare på frågan. Men nästa år vid den här tiden, Per Stenmarck, kanske vi, om vi då tillhör denna kammare, kan diskutera frågan och ha mer kött på benen. Man skall dock inte vara för säker. Vad gäller Ulla Tillanders inlägg konstaterade hon bara att jag avgav samma yttrande förra året som i år. Vi vill ha en noggrann genomlysning av dessa frågor som dessutom skall vara allsidig. Det tror jag att vi kan kosta på OSS.
Prot. 1987/88:31 Fru talman! Att socialdemokraterna inte kan komma fram till ett beslut är 25 november 1987 mer en fråga omen intern splittring idet egna partiet. Det VISpanj sig under Öresdsor RR den socialdemokratiska partikongressen via radion ett inte alltför vänligt bindelserna meningsutbyte mellan kommunikationsministern och den socialdemokratiska ordföranden i riksdagens trafikutskott. Att skjuta denna fråga framför sig är bara ytterligare en markering av att man inte vågar bestämma sig, att man helt enkelt inte vågar ta ställning. Efter 100 år av utredningar och diskussioner skall socialdemokraterna plötsligt börja föra en intern debatt. Det är nästan patetiskt. Har ni inte gjort detta för länge sedan?

Fru talman! En bro över Öresund för Sverige närmare Europa. Den öppnar porten mot kontinenten, och den ökar den nordiska sammanhållningen genom att fläta samman två stora städer.

Med en broförbindelse över Öresund kan man bo på den ena sidan sundet och arbeta på den andra. Den skapar med andra ord en gemensam arbetsmarknad för ungefär tre miljoner människor. Genom att kontakterna mellan universiteten i Lund och Köpenhamn underlättas skulle forskningen underlättas och stärkas. Den sydvästra regionen skulle kunna bli ett kreativt centrum av samma slag som Stockholm Uppsalaregionen. De sydöstra delarna av landet skulle sannolikt också få en positiv utveckling genom att hela den södra delen av landet skulle beröras av en positiv utveckling i Öresundsregionen.

Fördelarna med ett brobygge är stora. Vi vill emellertid inte motsätta oss att vissa aspekter på frågan om en fast förbindelse blir föremål för ytterligare granskning. Det finns t.ex. anledning att noga granska miljökonsekvenserna, och vi kommer ganska snart att precisera våra översynskrav. Vi har därför i samband med behandlingen av de föreliggande motionskraven i ett särskilt yttrande betonat vikten av en översyn av miljökonsekvenserna. Det är framför allt två olika slags miljörisker som måste beaktas. För det första kan luftföroreningarna öka i området, som en följd av den ökade trafiken. För det andra kan vattenströmningen mellan Öresund och Östersjön komma att försämras. Enligt vår uppfattning måste ett brobygge förenas med mycket stränga miljökrav både före, under och efter brobygget. Östersjön är, på grund av att salthalten är låg, ett mycket känsligt område. Därför är den starkt beroende av inflöde av saltvatten, och därför måste ytterligare studier komma till stånd 43 för att utröna brobyggets inverkan. Vi anser alltså att de hittills gjorda miljöundersökningarna är otillräckliga och därför måste kompletteras. Vi vill från folkpartiets sida starkt understryka vikten av att förslag om ytterligare studier inte får innebära att frågan förhalas. De utdragna diskussionerna om en fast förbindelse över Öresund har skapat tillräcklig osäkerhet i de berörda regionerna. Detta har hämmat investeringsviljan hos många företag och försvårat planering och beslut på en rad områden. Ett snabbt beslut i brofrågan kommer att ge det svenska näringslivet anledning att investera och tro på framtiden.

Fru talman! Olle Grahn talar som om en bro är det enda alternativet för att upprätthålla förbindelserna. Men det går faktiskt lika bra med båtar eller med en tunnel — det gör det på många andra håll i världen. Samma konstiga resonemang stöter vi på när man argumenterar för en bro på följande sätt, och dessa två sätt att argumentera kan jämföras. En del säger: Hade det varit fast land mellan Malmö och Köpenhamn så hade man byggt en motorväg, och därför är det lika naturligt att nu bygga en bro. Men det resonemanget håller inte. Om det hade funnits fast land mellan Göteborg och London skulle man säkert ha byggt en landsväg, men inte kommer man för den skull på tanken att bygga en bro mellan Göteborg och London. Nog finns det kontakt mellan Sverige och Storbritannien ändå! Det finns helt enkelt en gräns där brospannen blir för överspända. Att vi från centerns sida förordar att man skall undersöka möjligheten att bygga en tunnel har många skäl. En tågtunnel är miljömässigt att föredra, och den skulle kunna binda samman Malmö centrum med Köpenhamns centrum och naturligtvis också med Kastrup. Dessutom är den miljömässigt att föredra just med tanke på genomströmningen i Öresund.

Fru talman!

Där hyser man fortfarande — Prot. 1987/88:31 tveksamhet. 25 november 1987 Efter folkpartiets landsmöte tyckte man sig också kunna märka viss = Zoo cd ae tveksamhet inom folkpartiet till en bro. Men i utskottsbetänkandet nöjer sig folkpartiet med ett särskilt yttrande. Då trodde man att också inom folkpartiet miljöargumentet hade fått partiet att ändra inställning något.

Fru talman! Nog verkar det som om brofrågan i det närmaste har evigt liv. Det är ju en mycket gammal debattfråga i Sverige, och frågan kommer säkert — det har framgått här i dag — att debatteras ännu många år. Från kds anser vi att förbindelsen med Danmark och kontinenten bör förbättras. Sverige är utomordentligt beroende av goda kommunikationer. Jag tycker att bron alltför ofta debatteras isolerad från sitt sammanhang. Brodebatten kan nästan liknas vid det gamla uttrycket ”das Ding an sich”. Det är naturligtvis viktigt, vilket Olle Grahn så utomordentligt har understrukit, att få sagt att vi behöver effektiva transportvägar till kontinenten — av många skäl, bl.a. för den exportberoende svenska industrin. Inom vissa sektorer av den politiska debatten i dag tycker jag mig märka en viss isolationism. Man pläderar för en isolationism som också får slå rot på en del håll, kanske just i miljödebatten. Jag menar att det synsättet är helt världsfrånvänt. Förbättringar av kommunikationerna får emellertid inte ske på bekostnad av en ytterligare försämring av den redan hårt ansträngda miljön i Skåne. Den får inte heller skapa svåra regionalpolitiska problem — det tror jag att vi alla är överens om. Sådana problem är många rädda för. När broförespråkare säger att en eventuell bro skulle innebära mycket små ökningar av de miljöfarliga utsläppen, är detta kanske riktigt. Men situationen är den att miljön inte tål ytterligare miljöpåfrestningar över huvud taget. Vad man kan kalla åsneteorin — att säga ”orkar du det, så orkar du det” osv. och bara fortsätta att lassa på — måste bort från svensk miljöpolitik, i synnerhet från den miljöpolitik som skall vara rådande i fråga om Skåneregionen. Det behövs i dag en radikal minskning av trycket på miljön i Skåne. Några ytterligare ökningar kan alltså inte accepteras. En bro till Danmark skulle dessutom innebära en ytterligare låsning till ett visst trafiksystem som inte är förenligt med dagens miljösituation. Fru talman! Sverige kan inte, som Öresundsdelegationen i sin utredning, i första hand hänvisa till att de största miljöbovarna finns utanför vårt lands gränser. Varje ytterligare initiativ, innanför eller utanför Sveriges gränser, som leder till exempelvis ökade kolväteoch kväveoxidutsläpp måste bestämt tillbakavisas. Trafikpolitiken måste inriktas på att skapa trafikmodeller som möjliggör effektiva kommunikationer. Men för den skull får inte belastningen på miljön öka. Vi i kds förordar mot denna bakgrund fasta Öresundsförbindelser mellan Helsingborg och Helsingör eller Malmö och Köpenhamn i form av en tågtunnel. Förbindelsen bör förläggas och anpassas så, att det blir en avsevärd avlastning på vägnätet. En större del av de långväga transporterna måste överföras från landsväg till järnväg genom s.k. kombitrafik. Jag skulle vilja säga, fru talman, att detta gäller generellt. Beslutet om förbindelserna med Danmark och kontinenten kommer att uppfattas som en signal från samhällets sida om var de framtida satsningarna kommer att ske. Om riksdagen beslutar om en kombinerad biloch järnvägsbro, kommer vi att så att säga cementera fast oss i bilsamhället. Transporterna kommer framdeles att i mycket stor utsträckning ske på landsväg. De nödvändiga satsningarna på den kollektiva trafiken kommer att utebli, eftersom trafikunderlaget kraftigt beskärs. Om riksdagen i stället beslutar om en satsning på en järnvägsförbindelse, kommer det att leda till att järnvägen i hela vårt land får en starkare ställning både när det gäller persontrafiken och när det gäller frakterna. Fru talman! Om en tunnel byggs, kan järnvägen bättre konkurrera med lastbilstrafiken, som miljömässigt är ett betydligt sämre alternativ. En tågtunnel kan bli startskottet för en ny utvecklingsperiod för järnvägen, som ett alternativ till de senaste decenniernas avvecklingar. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag vill bara med anledning av det som Alf Svensson inledningsvis sade understryka att kontakterna med vår omvärld är viktiga, inte minst med övriga Europa. Det är därför som vi i centerpartiet förordar goda färjeförbindelser och en utredning om en tunnel. Anledningen till det klena utbytet mellan t.ex. Danmark och Sverige är dock inte de dåliga Öresundsförbindelserna, utan anledningen är organisatoriska förhållanden och brister i informationen. Möjligheterna till ett ökat samarbete är lika goda även om det inte finns en bro. Man anser nämligen att det framför allt är nationsgränsen och inte Öresunds vatten som fungerar som barriär. Nästan alla Skånes kontakter utåt utgörs av kontakter med Stockholm. På motsvarande sätt är Köpenhamn medelpunkten för kontakterna på den danska sidan. Det är konstaterat. Det finns inte någon motsättning mellan näringslivet och miljöaspekterna. Jag vill understryka att näringslivet aldrig har hindrats av båttrafiken. Det är ju båttrafiken som binder samman de flesta länder i världen. Man får inte tro att framtiden för vår regions näringsliv är helt beroende av en bro. Om miljöargumenten mot en bro skulle bli så starka att man av det skälet inte — Prot. 1987/88:31 bygger någon bro, är det för den skull inte så, att näringslivet i Skåne ståroch 25 november 1987 faller därmed. Det skulle ju innebära att det finns en motsättning mellan Örensdsföra AE näringslivet och miljöaspekterna, men det tror inte jag. Det är helt enkelt så, bindelserna att dessa båda måste kunna samsas.
Fru talman! Jag vill ännu en gång understryka att jag självfallet tycker att miljöaspekterna skall vara punkt nr 1. Jag kanske vågar säga att det är utifrån vad man har kommit fram till när nu beslut om den här förbindelsen skall fattas som jag anslöt mig — som Ulla Tillander naturligtvis observerade — till reservation nr 2. Man måste nog tillstå att det är en avsevärd skillnad mellan fasta förbindelser och båtförbindelser. Ulla Tillander talar här om relationer kontinenter och länder emellan. Men det kan vara vanskligt att ta till sådana argument, för här handlar det trots allt om ett relativt smalt sund. Sedan gäller det också två länder som har gränslöst mycket gemensamt. Jag tror alltså att de argumenten inte biter särskilt bra, Ulla Tillander, om man nu vill göra gällande att det går precis lika bra att ta båten för lastfordonen eller för dem som vill kommunicera med båda länderna —t.ex. de som vill bo på den ena sidan och arbeta på den andra — som att använda sig av en fast förbindelse. Samtidigt är jag dock helt övertygad om att Ulla Tillander och jag är överens om att järnvägen är en utomordentlig fast kommunikation, om trafiken leds genom en tunnel.

Fru talman! Det är helt riktigt det som man har sagt i den här debatten, att bron har diskuterats i drygt hundra år. Under det senaste året har väl inget annat ämne behandlats så många gånger i frågeoch interpellationsdebatterna här i kammaren som just brofrågan. Jag har lyssnat till debatten och jag är litet förvånad. Bromotståndarna, eller motståndarna till fasta förbindelser — dvs. en kombination av biloch järnvägstrafik — vill gärna påstå att de som inte tycker lika är okunniga, att de inte är insatta i frågan. Jag tror att det är litet farligt att ta till sådana argument. Givetvis finns det, med undantag av mig själv, säkert personer som försvarar en bro i dag och som gör det på grundval av mycket djupa kunskaper och goda erfarenheter. Rent generellt kan väl sägas att broar har byggts överallt i världen, där man har haft tekniska möjligheter att göra det. 4 Men för den skull behöver man inte, som Ulla Tillander gör, komma med en idéskiss till en bro mellan London och Göteborg. I det sammanhanget går det att ordna en luftbro. En sådan finns också redan i dag och den fungerar bra för dem som behöver utnyttja den. Sedan jag som malmöbo har lyssnat till den här debatten, där det talas om en satsning på en utökad färjetrafik, vill jag säga att jag tror mig kunna dokumentera det arbete med ett stort antal försök med färjor som har satts i gång i Malmö kommun. Det är inte länge sedan ett mycket sorgligt kapitel i Malmö kommuns rederihistoria avslutades. Jag tänker då på Rederi AB Gripen, som definitivt har skjutits i sank. Den färjelinjen, fru Tillander, var verkligen subventionerad. Man kunde hålla så låga priser att andra privata rederier som inte hade förmånen att få subventioner så att säga hängde på gärdsgården. De hade inga möjligheter att konkurrera. Idén att ha ett pärlband av färjor mellan Malmö och Köpenhamn kunde kanske ”köpas” för 20 år sedan. Men i dag finns inte den marknaden för persontrafiken. Jag kan inte tänka mig att de som är motståndare till en bro vill hålla fast vid dels räddningsplankan en borrad tunnel, dels ett stort antal färjor. Om det skulle bli en sådan lösning, undrar jag var någonstans man skall skaffa fram pengar till den verksamheten. Vem skall betala? I debatten om en fast förbindelse har både lokalt och centralt använts en del argument som man skulle kunna sortera in under avdelningen panikargument. Det har sagts att om vi får en järnvägskombinerad bilbro mellan Malmö och Köpenhamn, kommer vi att få en mycket stor turism i Skåne och södra Sverige. Det är mycket möjligt, fru talman, men vad är det för negativt med det? Massor av svenskar åker varje år på semester till olika länder runt om i Europa med en mycket större befolkningstäthet än vad vi har i Skåne. Är det meningen att vi skall kunna åka vart vi vill och besöka de länder vi vill men att vi inte skall låta andra människor i Europa få komma hit till oss? Vi har mycket vackert att visa i Skåne och i södra Sverige i övrigt. Skulle vi, baserat på bättre förbindelser, få hit fler turister finns det ingen anledning att se negativt på det. Ett riktigt lågvattenmärke kunde jag notera, då jag häromdagen läste en understreckare i Sydsvenska Dagbladet, där det stod: Om man skulle få en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle de kulturella möjligheterna försämras i regionen. Är det någonstans, fru talman, som man har möjlighet att ha ett stort kulturellt utbud, att ge människorna möjlighet att välja och vraka mellan olika kulturevenemang, så är det just i stora befolkningscentra. Där ger man människorna den möjligheten. De argument som en hel del bromotståndare i dag använder förefaller vara tillkomna i desperation. Slutligen, fru talman, har det sagts att moderaterna ensamma har reserverat sig. Det är i och för sig tekniskt korrekt, men jag är säker på att det även bland socialdemokraterna nere i Skåne finns ett mycket stort gehör för en järnvägsresp. bilbroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö sade att överallt där det finns tekniska möjligheter bygger man broar. Tekniska möjligheter finns det att bygga en bro mellan Göteborg och London och även mellan Göteborg och Skagen, men det finns tydligen ändå gränser för Sten Anderssons vilja till — Prot. 1987/88:31 satsningar. 25 november 1987 Medan företrädare för andra partier låter sig påverkas av argument som = Za oode a a d PE Ers Öresundsförgäller miljön men också av andra argument som tillhandahålls i rik mängd bindelsernå t.ex. via tunga remissinstanser, så hör man ingenting från Sten Andersson som tyder på någon sådan påverkan. Sten Andersson låter sig icke rubbas. Hade Sten Andersson lyssnat på de argument som gäller människors livsmiljö, och då framför allt Skånes och Malmös, skulle i varje fall en viss klädsam tveksamhet ha insmugit sig i den cementerade brotron. Men när det inte sker, utan man är beredd att löpa bron ut, måste slutsatsen bli att argumenten om miljön inte betyder särskilt mycket. Här står Sten Andersson och moderaterna inför valet att prioritera människors livsmiljö eller ekonomisk vinning. Det valet kommer man inte förbi, och det valet avgör hur mycket substans det är i ett partis miljöpolitik.

Fru talman! Ulla Tillander försöker här inbilla åhörarna och dem som kommer att läsa protokollet att moderaternas satsning på en bro enbart är baserad på ekonomisk vinning och att vi totalt struntar i människornas behov. Det är inte sant — Ulla Tillander vet om att det självfallet inte är så. Men vi har en annan och positiv framtidstro. Vi tror faktiskt att en bro mellan Malmö och Köpenhamn, och då i form av en kombinerad biloch järnvägsbro, skulle innebära mycket positivt för det stora flertalet människor som bor i den regionen. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att det skulle innebära mycket positivt för hela Sverige, för Sveriges närmande till en kontinent som vi har mycket stor gemenskap med och till vilken vi förr eller senare kommer att cementeras fast. Vi är inte utvecklingsfientliga, vilket jag menar att en del av bromotståndarna i dag är. Utvecklingen går framåt. När man tagit upp idéer om broförbindelser har det alltid funnits människor — det har jag sagt tidigare från den här talarstolen — som har protesterat. Även om dessa grupper inte har varit särskilt stora, så har de protesterat högljutt. Men efter det att broarna byggts har även de som protesterat frågat sig: Vad var det egentligen vi bråkade om? För att ta ett exempel på det här området som Ulla Tillander bör känna till, kan jag nämna att det i slutet på 1960-talet diskuterades i Malmö att man skulle bygga en ringväg runt staden för att slippa en mycket stark trafik genom det centrala Malmö. Det var ett parti som uttryckte tveksamhet mot förslaget. Jag har i dag fått en kopia av protokollet från en interpellationsdebatt 1971, där det framgår att det var centerpartiet som uttryckte tveksamhet. Jag tror inte att någon malmöbo i dag skulle önska att denna ringväg icke hade byggts. Jag tror t.o.m., fru talman, att om vi får en bro, vilket jag och många med mig nere i Skåne hoppas, så kommer även Ulla Tillander att sälla sig till oss och säga, när bron är färdig och den har varit i gång några år: Det här var en bra lösning. Vad var det egentligen vi bråkade om?

Fru talman! Man kan konstatera att argumenten tryter för Sten Andersson i Malmö. Han talar om framtidstro och letar sig tillbaka i protokollen. 49 Ett brobygge skulle förutsätta en bred politisk enighet, och den existerar 25 november 1987 inte i dag. Det tror jag beror på att andra tunga argument har kommit in i debatten just i fråga om framtidstron. Tveksamheten inför detta gigantiska projekt har ökat; det visar en jämförelse genom åren av ställningstagandena i trafikutskottet. Nu står moderaterna ensamma om en reservation. På något sätt är det en markering av vad som har hänt och vad som ligger i tiden. Argumenten mot en broförbindelse har mångfaldigats och förstärkts. Det påverkar naturligtvis inställningen, om man inte väljer att slå dövörat till och stålsätta sig. Ett nytt alternativ har dykt upp, som förenar teknisk finess med ökade miljöhänsyn. Färjetrafiken har byggts ut, och den uppfyller högt ställda krav för den tunga godstrafiken. Att binda samman Sverige med övriga Europa med en tråd, framstår som oklokt om det samtidigt innebär att man klipper av ett nät av andra förbindelser — för det skulle man göra. Medvetandet om att miljön är vår yttersta livsbetingelse och att den är ett kapital som vi hastigt tär på förtar slagkraften från annat kapital. Känslan att miljön måste räddas till varje pris breder ut sig. Men man märker inte ett spår av det hos Sten Andersson. Denna medvetenhet djupnar när den förenas med allvarligt syftande forskning och vetenskap.

Fru talman! Jag förstår mycket väl att centern inte är intresserad av en diskussion utifrån en undersökande journalistik baserad på centerns tidigare miljöaktiviteter nere i Malmö. I mitt första inlägg bad jag faktiskt fru Tillander att göra en kommentar om det amatörmässigt drivna rederibolaget Gripen. Det är i och för sig en skymf mot alla amatörer, för det finns även duktiga amatörer. Men detta rederi var amatörmässigt drivet. Det fungerade inte. Det fick ett omfattande kommunalt stöd, men ändå gick det i stöpet. Efter inte mer än ett år fick det här projektet grundskottet. Fru talman! När jag hör fru Tillander tala här så får jag en känsla av att hon personifierar utvecklingsfientligheten. Jag tror att jag t.o.m. skulle vilja satsa en liten peng på att fru Tillander, om vi inte uppfunnit hjulet och någon stod här i kammaren och sade att nu skall vi ha ett runt hjul för att lättare kunna transportera saker och ting, troligen inte hade varit positiv till det.

Fru talman! Mycket i det som Sten Andersson i Malmö har sagt är faktiskt inte värt att kommentera. Men som jag sade tidigare, har man märkt att denna fråga om bron har börjat kantra. Det finns ett inslag av desperation bland de broanhängare som trodde att saken var klar. De upptäcker nu att omsorgen om miljön får deras fundament att vittra.

Fru talman! Jag vill komma med ytterligare några kommentarer med anledning av det som Ulla Tillander här har sagt. Hon säger bl.a. att moderaterna blir alltmer ensamma i denna debatt. Ulla Tillander lyssnade uppenbarligen inte alls till vad Olle Grahn sade. Han höll ett formligt lovtal till fasta förbindelser över Öresund. Han förklarade, precis som jag gärna skulle vilja göra, betydelsen av att vi verkligen får närhet till kontinenten och att vi är beroende av övriga Europa. Vi känner oss därför inte särskilt ensamma. Sverige behöver komma närmare Europa. Att man upprättar en fast förbindelse är ett utomordentligt sätt att också lyckas med detta. Sedan några ord om miljön. Alf Svensson tog upp den frågan. Det är en del saker i det som jag tycker är helt riktiga. Det räcker inte enbart med en liten minskning av utsläppen. I Skåne är det i dag bara att konstatera att det krävs en kraftig minskning. Det krävs åtminstone en halvering av de utsläpp vi har i dag, för att vi skall få en acceptabel miljösituation. Man kan konstatera att om man satsar på den här fasta förbindelsen som både innebär väg och järnväg, så är det järnvägen som kommer att göra den största vinsten. Tidsvinsten blir sådan att den kommer att tjäna väldigt mycket på detta. Jag tror att vi är helt överens om att kombitrafiken till mycket stor del är Sveriges framtid när det gäller satsning på transportområdet. Det gäller kombinerad trafik där vi kör på järnväg och där vi är beredda att lasta om till vägtransporter. Vi kan då ytterligare få ned transporttiderna. Låt mig nämna två aspekter i det här sammanhanget. Den ena är att när denna fasta förbindelse väl står färdig en gång, kanske år 2000 eller däromkring, så kommer praktiskt taget varenda personbil i Sverige att vara utrustad med katalytisk eller någon annan form av avgasrening. Det kommer att innebära väldigt mycket. Vi har då förmodligen också fått tekniska lösningar när det gäller busstrafiken och lastbilstrafiken, som i dag drivs med Till sist vill jag säga några ord till Ulla Tillander som menade att vi moderater är helt ointresserade när det gäller miljöaspekten. Jag vill understryka att så definitivt inte är fallet. Låt mig få citera några rader hämtade ur den moderata partistyrelsens yttrande över motioner som handlade om Öresundstrafiken och som behandlades på den moderata partistämman för bara några veckor sedan. Man skriver följande: ”Försämrad vattengenomströmning genom Öresund skulle kunna innebä 51 ra förödande effekter för den känsliga Östersjön. De miljömässiga utvärderingar som gjorts av den dansk-svenska Öresundsdelegationens förslag till tågoch vägförbindelse mellan Malmö och Amager har indikerat att vattengenomströmningen inte kommer att minska. Partistyrelsen utgår ifrån att ytterligare studier görs innan slutgiltigt konstruktionsbeslut fattas. Den tekniska lösning som väljs får inte resultera i försämrad vattenkvalitet.” Jag har bara velat nämna detta för att Ulla Tillanders ord inte skall få stå oemotsagda. Vi är i allra högsta grad beredda att även ta dessa konsekvenser. Ifrån moderat håll menar vi att detta bör kunna ske inom ramen för det pågående beredningsarbetet.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande 1987/88:2 behandlas ett antal yrkanden som gäller avreglering av den yrkesmässiga trafiken. I motionerna T233 och T937 framhåller vi moderater hur viktigt det är att all snårig reglering av yrkestrafiken avskaffas. Vi förväntar oss att den pågående översynen av yrkestrafiken kommer att innebära ett stort steg mot sådan frihet och därmed minskning av byråkratin på området. Vi måste rensa i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen, som reglerar den yrkesmässiga trafiken. Socialdemokraterna har börjat använda lagarna som ett redskap för att minska konkurrens och privat företagsamhet. Yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen bör ses över med syfte att förenkla och ta bort de regler som ej är nödvändiga för att skapa ett rikt trafikutbud byggt på konkurrens mellan fristående företag. Vi moderater kan inte acceptera att näringsfriheten förhindras genom monopol, regleringar och styråtgärder. Grunden för marknadsekonomin är att människor skall fritt få starta företag. Fru talman! Taxinäringen är en betydelsefull del av kollektivtrafiken, som iallt för hög grad lagts under myndighetskontroll. Särskilt i storstadsområdena har kritiken mot taxis service varit kraftig. Det är hög tid att taxinäringen får utvecklas i fria former. En sund konkurrens ger en bättre fungerande näring, till ftfomma för kunderna. Samhällets styrning av taxinäringen måste inskränkas till någon form av auktorisation av förare och fastställande av en taxekonstruktion som bättre än den nuvarande ger möjlighet till priskonkurrens och lönsamhet. Nuvarande krav på anslutning till en beställningscentral och behovsbedömning är exempel på olika hämmande åtgärder, och nuvarande taxiförordning bör snarast bli föremål för omprövning i enlighet med vad jag har anfört. Fru talman!

Efter en ändring i yrkestrafiklagen, som trädde i kraft den 1 juli 1986, gäller att vid lämplighetsprövningen hänsyn skall tas till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, laglydnad och benägenhet att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt andra omständigheter av betydelse — — —. Vidare har möjligheterna att återkalla trafiktillstånd vidgats.” Detta strider mot vad vi anser skall gälla för näringsfrihet. Det strider också, fru talman, mot all annan gällande lagstiftning. Vi har nämligen en lagstiftning som tar hand om dem som begår brott mot den ena eller andra lagen som vi har att rätta oss efter. Vad till sist gäller lagen om transportförmedling borde denna enligt vår mening redan ha upphört. Tillfälle att slopa den fanns när frågan tidigare behandlades här i kammaren. Riksrevisionsverket har vid flera tillfällen sagt att den lagen saknar betydelse, men den utgör en konkurrensbegränsning för transportförmedlingsföretagen. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid betänkandet.

Fru talman! Yrkestrafiken tillhör de områden där näringsfriheten hitintills varit mycket hårt kringskuren. Ett av de mest flagranta exemplen på den nuvarande yrkeslagstiftningens negativa effekter är förhållandena inom taxinäringen. Den socialdemokratiska regeringen har numera uppmärksammat en del av de problem som existerar inom branschen. Och under gårdagen presenterade kommunikationsministern ett förslag om avreglering av taxi och busstrafik, som överlämnats till lagrådet. Jag har tyvärr inte hunnit ta del av hela materialet, men av pressmeddelandet framgår att departementet nu föreslår att behovsprövningen i nuvarande form försvinner. Det är bra, och jag hoppas att när den tänkta propositionen så småningom kommer att behandlas av riksdagen ett enigt utskott skall ha sett till att eventuella kvardröjande regleringsparagrafer undanröjts. Det är inte länge sedan vi i folkpartiet var ensamma om att driva frågan om avreglering inom yrkestrafiken och därför är jag naturligtvis glad över att regeringen har aviserat en proposition om avreglering av taxi och busstrafik. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att taxinäringen avregleras, främst genom att behovsprövningen avskaffas och att kravet på att tillhöra en beställningscentral upphör. Det är genom en ökad konkurrens inom taxinäringen som effektiviteten kan höjas och servicen till kunderna förbättras. Vi har länge krävt att yrkestrafiklagstiftningen skall liberaliseras. Den behovsoch lämplighetsprövning som i dag sker i samband med att en ansökan om trafiktillstånd behandlas bör inskränkas till att endast omfatta en prövning av sökandens lämplighet med hänsyn till trafiksäkerheten. Det är en orimlig tanke att myndigheterna på förhand skall kunna avgöra vilka som efter att ha startat en näringsverksamhet kommer att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Vi menar att yrkestrafiklagstiftningen tvärtom skall liberaliseras så att såväl behovsprövningen som annan lämplighetsprövning än den jag tidigare angett avskaffas. Fru talman! Med tanke på att vi nu blivit lovade ett förslag om avreglering av yrkestrafiken, vill jag i dag begränsa mitt anförande. Det är möjligt att jag får anledning att återkomma när vi har granskat regeringens aviserade förslag. Men nu nöjer jag mig med att yrka bifall till de av folkpartiet undertecknade reservationerna som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 2.

Fru talman! Under senare år har det skett en betydande avreglering inom den yrkesmässiga trafiken. Exempelvis har det tidigare kravet på behovsprövning när det gäller godstransporter slopats, även beträffande beställningstrafiken och för linjetrafiken. Behovsprövning har också slopats när det gäller transportförmedling.

Och därvid skall hänsyn tas till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, laglydnad och benägenhet att fullgöra skyldighet mot det allmänna samt andra omständigheter av betydelse — och det är ett viktigt påpekande. Det är detta som skiljer oss åt. I båda de reservationer som fogats till betänkandet yrkas avslag på kravet på lämplighetsprövning. Motivet för en statlig avreglering av taxinäringen är att det nuvarande regelsystemet kan anses strida mot de principer om fri etablering och konkurrens som skall gälla för den svenska näringspolitiken. Näringen behöver en helt annan företagsekonomisk frihet. En ökad frihet måste emellertid kombineras med vissa grundläggande krav från samhällets sida i syfte att säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Till dessa krav hör bl.a. kravet på lämplighetsprövning. Denna prövning måste behållas och skärpas. Det behövs också en fortlöpande uppföljning av lämplighetsprövningen. Det är bl.a. mot bakgrund av detta som jag yrkar avslag på reservationerna. I juli 1986 beslutade vi om en ändring beträffande den yrkesmässiga trafiken. Detta var ett led i en ökad avreglering. Vi sade då att vi skulle gå vidare i avregleringen av den yrkesmässiga trafiken. Som Olle Grahn har sagt föreligger nu en lagrådsremiss med förslag som förhoppningsvis kommer att ingå i den trafikpolitiska propositionen, vilken kommer vid årsskiftet. Där föreslår man en fullständig avreglering av taxinäringen, vilket innebär att man inför fri prissättning, slopar behovsprövningen och nuvarande kommenderingsplaner samt slopar kravet på gemensamma beställningscentraler. När det gäller beställningstrafiken föreslår man också en fullständig avreglering. Detsamma gäller turisttrafiken och bussuthyrningen. I detta sammanhang skall poängteras att vi i samtliga dessa fall också föreslår en skärpning av lämplighetsprövningen. Om vi skall ha frihet på detta område skall vi ha frihet under ansvar. Frihet under ansvar, Anders Andersson och Olle Grahn, innebär att denna bransch skall arbeta enligt de lagar och regler vi har i vårt land. En skärpning av lämplighetsprövningen innebär också att vi minimerar den ekonomiska brottsligheten, som är tämligen utbredd inom denna bransch.

Fru talman! Vi vill inte lämna kunderna i sticket. Vi moderater har begärt förändringar och förenklingar i den lagstiftning som styr yrkestrafiken. Vi vill ha en form av auktorisation, precis som man kräver att den som är verksam inom denna näring skall ha ett trafikkort. Människor som sätter sig i en taxibil skall veta vad de ger sig in på för äventyr. Det kravet vill vi ha. Men det kan inte vara rimligt, Olle Östrand, att man skall skärpa möjligheten att både återkalla trafiktillstånd och förhindra människor att över huvud taget få möjlighet att utöva denna näring. Vilket arbete jag än har och vilken näring jag än arbetar inom, blir jag åtalad om jag har brutit mot skattereglerna. Om jag har brutit mot reglerna för ekonomisk redovisning åtalas jag för det. Men att förhindra någon att utöva sitt yrke på grund av detta torde vara helt fel. Hur långt vill Olle Östrand egentligen gå när det gäller övrig verksamhet i Sverige? Skall jag få öppna en cykelverkstad över huvud taget? Ja, vi skiljer oss verkligen åt när det gäller frågan om prövningen av lämplighet för att utöva denna näring. Det är klart att det har skett vissa förändringar. Det är vi tacksamma för. Men varför har de förändringarna skett? Varför har dessa liberaliseringar kommit till stånd? Jo, tack vare ett ständigt tryck från oppositionen här och från opinionen ute bland människorna. Socialdemokraterna har inte längre klarat detta tryck.

Fru talman! Jag uttryckte tidigare i debatten en viss tillfredsställelse över att regeringen nu lägger fram förslag om avreglering av taxioch busstrafiken. Men, fru talman, jag blev bittert besviken när Olle Östrand i talarstolen klart deklarerade att det regeringen nu kommer att föreslå bl.a. innebär en skärpning av lämplighetsprövningen till något som absolut inte passar i ett samhälle med näringsfrihet. Men jag lovar, Olle Östrand, att vi skall komma igen i denna fråga då vi fått ta del av propositionen, när den nu presenteras. Kanske vi i utskottet kan finna en väg till gemensam lösning. Det skulle vara bra för yrkestrafiken.

Fru talman! Eftersom jag i mitt huvudanförande inte yrkade bifall till utskottets hemställan vill jag göra det nu. Det är riktigt att vi skall ha näringsfrihet även inom yrkestrafiken. Men vi skall ha en frihet under ansvar. Det är därför man nu har skärpt lämplighetsprövningen i samband med att man går mot en avreglering. Det är så enkelt. Det beror på att samhället vill ha garantier för yrkeskunnande inom branschen, att man arbetar på sunda ekonomiska villkor och att man för övrigt vill fullgöra skyldigheterna mot det allmänna.

Även samtliga länsstyrelser instämmer i detta, som jag sade. Det beror på att länsstyrelserna kanske mer än någon annan ser avarterna inom branschen. Därför sätter man upp detta som ett krav. Ni står fullständigt isolerade, mina herrar, när det gäller inställningen till lämplighetsprövningen. Samtliga som har yttrat sig över detta förslag har ställt som krav en skärpning av lämplighetsprövningen, om de skall ställa upp på en avreglering.

Fru talman! Tillåt mig att tala om för Olle Östrand att jag inte hänger med riktigt i svängarna, när han talar om frihet under ansvar och skärpt lämplighetsprövning i samma andetag. Vi har inte riktigt samma värdering, Olle Östrand, när vi bedömer vad som är frihet under ansvar. Jag tycker att näringen naturligtvis skall få bedriva sin verksamhet under eget ansvar. Men jag tycker också att vi skall medge den friheten och inte skärpa lagstiftningen vad gäller lämplighetsprövningen.
Fru talman! Om Olle Grahn skulle ta alla de exempel som finns ute i samhället bland olika näringar som intäkt för att allting skall regleras i stil med utskottets förslag, vet jag ingen näring som han skulle kunna utelämna. Då måste det naturligtvis bli fråga om precis alla som över huvud taget i fortsättningen idkar någon verksamhet. Den utvecklingen är åtminstone inte vi moderater med på. Därför förstår jag att våra uppfattningar i denna fråga även i fortsättningen kommer att skilja sig åt.

Fru talman! Alkoholmissbruket har kallats vår tids största sociala problem. Det ligger säkert inte någon överdrift i detta. Likväl är det inte socialutskottets ledamöter som debatterar denna fråga här i dag utan vi i skatteutskottet. Detta måste, i varje fall för den oinvigde, te sig litet förbryllande. Förklaringen är ju, som alla i denna kammare känner till, att skatteutskottet är huvudutskott för behandling av frågor som rör alkoholhaltiga drycker. Helt omotiverat är detta inte heller, eftersom beskattningen har en betydande inverkan på försäljningsutvecklingen. Från skatteutskottets sida försöker vi också regelmässigt att bredda behandlingen av dessa frågor genom att infordra yttrande från socialutskottet. Det är ett uttryck för den vikt som jag tror alla partier i utskottet tillmäter alkoholfrågorna. Så har skett även denna gång. Missbruket av alkohol uppstår ur bruket av alkohol. Fanns det inget bruk, skulle det heller inte finnas något missbruk. Sedan lång tid tillbaka har det också stått klart att det råder ett starkt samband mellan å ena sidan totalbruket av alkohol och å andra sidan de medicinska skadorna och missbruket av alkohol. Det var också denna kunskap som låg bakom 1977 års alkoholpolitiska beslut. Det är samma kunskap som får oss i folkpartiet att gå vidare med åtgärder för att minska totalkonsumtionen. Här spelar prisfrågan en stor roll. På detta område, där det ofta är svårt att konstatera sambandet mellan åtgärder och verkningar, kan man klart konstatera att högre priser innebär minskad försäljning. I flera av de motioner som behandlas i detta betänkande framförs kritik mot regeringens handläggning av prisfrågorna, framför allt mot det långa dröjsmålet med den senaste justeringen av skattesatserna. Detta ledde till — det står nu helt klart — att konsumtionen steg och att en annars lovande trend i nedåtgående riktning bröts. Utskottet fann anledning att poängtera att man borde genomföra tätare justeringar av skatteskalorna för att på detta sätt fortlöpande pressa ned konsumtionen. I dag kan vi konstatera att regeringen inte heller denna höst lagt fram något förslag, vilket dels står i konflikt med vad utskottet och riksdagen beställt av regeringen, dels innebär att vi på nytt kommer att få en lång tidsperiod innan priserna justeras. Jag skulle vilja ställa ett par inledande frågor till utskottets talesman här i dag. Den första är om ni socialdemokrater kommer att stillatigande notera denna trilska från regeringen att effektuera den skattepolitik som ni själva varit med om att uttrycka önskemål om? Om svaret är nej, är jag intresserad av att höra när ni menar att alkoholskatterna skall justeras? Korta intervall — är det två år, eller vad är det?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 Man hade bundit upp sig vid ett inflationsmål på 3 96, ett mål som man också tillgrep alla medel för att uppnå. Då fick alkoholpolitiken stå tillbaka. Treprocentsmålet tålde inte skattehöjningen och inte heller den inverkan på prisindex som den skulle ha förorsakat. Inom folkpartiet menar vi att man måste undanröja denna olyckliga koppling som utgör ett hinder för att föra en effektiv alkoholpolitik. Genom ett speciellt index, rensat från skattehöjningar på alkohol, skulle denna bromsande effekt kunna undvikas. Vi menar att förslag om en sådan indextillämpning bör läggas fram av regeringen. Vi är nu på väg in i en situation liknande den vi hade under 1986. I den ytterligt besvärliga avtalsrörelse som vi nu har framför oss kommer inflationsmålet att spela en lika stor och viktig roll som förra gången. Erfarenheten har nu fullt tydligt visat att det nuvarande sambandet inte kan få råda till priset av en sämre alkoholpolitik. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation 2. Det senaste beslutet om justeringar av alkoholskatterna tvingades riksdagen fatta under betydande tidspress. Inte nog med att det dröjde — det fick också en olycklig utformning. För första gången på länge höjdes procentavgiften och inte grundavgiften. Genom detta bröts en strävan som vi från folkpartiets sida haft att låta alkoholinnehållet i högre grad styra beskattningen. En beskattning efter denna princip skulle bl.a. innebära att intresset exempelvis vid vininköp i högre grad riktades mot högre kvaliteter. Genom att vinkonsumenten för samma summa köpte en flaska av ett bättre vin i stället för två av ett sämre skulle alkoholkomsumtion hållas tillbaka. En bitter erfarenhet har lärt oss att ölet är en introduktionsdryck bland ungdomar. Vi kommer här in på ett förhållande som jag personligen skulle vilja gradera som det andra problemet i vikt näst missbruket. Erfarenheten har visat att tidigt tillägnade vanor att dricka alkohol klart leder till ökade risker, dels för medicinska skador, dels för beroende och därav följande missbruk. Alkoholpolitiken måste därför utformas så, att en tidig introduktion motverkas. Därför vill vi inte följa moderaternas förslag om att återinföra mellanölet. ”Det måste betecknas som egendomligt att en öltyp som får säljas fritt i de flesta länder inte skall finnas att tillgå i Sverige”, skriver moderaterna i reservation 5. Min stilla reflexion blir att kan man finna detta egendomligt, måste man ha haft dubbla solglasögon på sig under mellanölseländets dagar. Änaallvarligare ser vi folkpartister på de moderata försöken att introducera cider med en alkoholhalt av 2,8 20 i livsmedelsbutiker och andra butiker. Och ”starkcidern” går med i samma bedömning. ”Det kan tilläggas att ciderns syrlighet torde begränsa mängden som kan konsumeras, varför denna dryck inte är lämpad som berusningsmedel”, skriver moderaterna i reservation 6. Ja, fru talman, jag skall hålla med om att jag inte tror att vuxna människor kommer att smälla i sig flera liter cider — inte ens ”starkcider” — i syfte att bli ”på örat”. Troligen väljer de något annat, även om det självfallet går, och t.o.m. går mycket bra, att berusa sig på cider även för en vuxen. Men barnen då? Vilken knatte på sju till åtta vårar häller inte med lätthet i sig en halv till en liter cider eller rent av starkcider, om han eller hon kommer åt? Kan vi vuxna verkligen klara att hålla dem från kylskåpet? Jag tror det inte. Sanningen att säga vet jag inte heller vad som kommer att hända. Jo, jag begriper naturligtvis vad som händer en sju-, åtta-, tioeller tolvåring som sätter i sig en liter av en dryck som innehåller 2,8 viktprocent alkohol. Men jag vet inte vad som händer på sikt, om det upprepas. Sanningen är förmodligen att ingen annan heller vet det. Nej, fru talman, med kännedom om farorna med en tidig alkoholintroduktion tror jag det är bäst att ”starkcidern” får stanna som en reservation i skatteutskottets betänkande 1987/88:5. Nu finns det dessbättre alkoholfria drycker att tillgå i en mängd olika butiker. Dessa drycker har vi dock av någon underlig anledning lagt skatt på. Det tycker vi i folkpartiet är fel. Så snart det ekonomiska läget tillåter det bör vi därför göra upp en plan för att avskaffa de speciella punktskatter, även kallade lyxskatter, som i dag existerar. Ett par ord också om reservation 7. I vårt land krävs tillstånd för utskänkning av alkoholhaltiga drycker. I princip, menar vi i folkpartiet, är detta en bra ordning. Att myndigheterna blott på grund av misstanke om skattebrott eller brister i bokföringen skall kunna dra in detta tillstånd är däremot otillfredsställande. Regeln att ingen skall straffas förrän skuld fastställts är en god regel. Jag yrkar därför bifall till reservation 7. Fru talman! Man skall inte gå över ån efter vatten. Som en uppsummering till detta inlägg väljer jag därför att citera ett stycke ur ett tal som folkpartiets ordförande Bengt Westerberg höll i Göteborg för några månader sedan. Så här sade han: ”Var står då svensk alkoholpolitik i dag? Befinner vi oss i en restriktiv period eller i en fas där tillgängligheten ökar? Uppenbart är att den s.k. alkoholliberalismen var mycket i ropet på 1960-talet, vilket bl.a. ledde till mellanölets införande. Detta i kombination med ökad köpkraft, urbanisering, mindre auktoritär uppfostran och ökad kvinnlig förvärvsfrekvens bidrog till en snabb ökning av alkoholkonsumtionen. Under 1970-talet blev situationen allt allvarligare, inte minst ungdomsfylleriet ökade markant. Detta ledde till en motreaktion. Mellanölet avskaffades och den första borgerliga regeringens alkoholpolitiska proposition innebar en omläggning av politiken, bl.a. en mer aktiv alkoholinformation och en skärpt prispolitik. Alkoholreklamen förbjöds 1978. Folkpartiregeringen tog initiativ till en kampanj mot langningen 1979. Vi kan konstatera att den restriktiva politiken var framgångsrik. Alkoholförsäljningen, omräknad till ren alkohol, sjönk från 7,7 liter per invånare över 15 år 1977 till 6,3 liter 1981, dvs. med 18 96 på fem år. Alkoholkonsumtionen minskade mest bland ungdomar. Det är vetenskapligt belagt att mellanölets avskaffande klart bidrog till den minskade alkoholkonsumtionen. Vi vet också att prishöjningar har haft en konsumtionsdämpande effekt. Olika studier tyder på att vissa typer av alkoholskador har minskat till följd av denna konsumtionsnedgång. Bl. a. från Stockholms läns landsting finns undersökningar som visar att antalet vårddagar för de vanligaste typerna av alkoholdiagnoser har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Kanske har vi under de senaste åren blivit vår egen framgångs fångar. 1982 bröts den nedåtgående konsumtionstrenden. Alkoholförsäljningen har sedan dess pendlat upp och ner och var 1986 något högre än 1981. En orsak till detta tror jag är att den allmänna inställningen till alkoholproblemen har blivit något slappare under 1980-talet.” Fru talman! Det är denna slapphet som jag har kritiserat regeringen och dagens socialdemokrater för. Det stycke jag har valt att läsa upp ur Bengt Westerbergs tal innehåller också ett hoppfullare avsnitt, som visar att den politik som grundlades i och med 1977 års beslut varit och även fortsättningsvis kan vara framgångsrik. Då gäller det dock att föra den vidare med kraft och målmedvetenhet. Det är en sådan konsekvent alkoholpolitik som vi folkpartister vill föra.

Fru talman! De flesta barn, Bo Lundgren, tycker inte om vanligt öl eller starköl. Jag påstår att det gäller nästan alla barn. Cider däremot är en dryck som de är mycket förtjusta i. Jag har studerat barns vanor under ett helt år och kunnat konstatera att alla tycker om cider. Jag sade inte att de drack en eller två liter. Men det räcker med att de dricker litet grand cider för att måhända lägga grunden till framtida alkoholkonsumtion. Ingen kan besvara frågan vad denna barnens vana att dricka cider får till följd för deras vidare utveckling. Därför ser vi allvarligt på barns konsumtion av cider. I frågan om försäljning av alkoholhaltiga drycker försöker Bo Lundgren att föra en annan politik än den han själv har krävt i en motion till Sveriges riksdag. I den kräver han nämligen att mellanölet skall återinföras. Så här står det i hans motion: ”Skatteklass 2 bör i fortsättningen omfatta maltdrycker, vars alkoholhalt överstiger 1,8 men ej 3,2 viktprocent alkohol. Försäljning bör som hittills få ske i allmän handel.” Det tycker jag faktiskt är ganska allvarligt. Samma sak bör i så fall gälla cider, men det kanske inte är avsikten. Jag har i min hand fått en redogörelse från Ungdomens Nykterhetsförbund, som har studerat hur handeln förmår efterleva de försäljningsregler som gäller. Man säger så här: ”Resultatet av UNF:s undersökning är mycket nedslående. I 81 livsmedelsbutiker runt om i Sverige genomfördes kontrollerna, och i 66 fall lyckades ölköpet. Det innebar att i 81 96 av fallen brydde sig kassapersonalen inte om att undersöka kundens ålder, vilket de i tveksamma fall har skyldighet att göra. Kontrollerna genomfördes i allmänhet av UNF-are i 15-16-årsåldern. Men i vissa fall kunde även 11-åringar köpa öl utan problem.” Det är sådana praktiska saker i det svenska samhället i dag som vi måste klara. Slutligen skall jag kanske i en senare replik ta upp den jämförelse som Bo Lundgren gjorde beträffande cidern.

Fru talman! Bo Lundgren säger att den cider som säljs faktiskt också innehåller alkohol. Det är riktigt att cidern kan få innehålla alkohol, men detta beror på vem som tillverkar cidern. Det är på tiden att Bo Lundgren upptäcker att det faktiskt i vårt land görs cider som inte innehåller alkohol. Sedan det här tillståndet lämnats fick man sälja cider som blandats ut med vin. Den cider som jag talade om älskar då alla barn som jag har kommit i kontakt med. Det är en väsensskillnad mellan att bevaka barskåpet hemma och att bevaka kylskåpet. Det går att lära barnen att inte ha någonting att göra med barskåpet, men att lära barnen att inte ha någonting att göra med kylskåpet går inte. Skulle en mängd flaskor med cider stå där, måste man självfallet vidta åtgärder. Jag tror inte man klarar det här. Det är mycket annat som vi inte klarar när det gäller våra ungdomar, Bo Lundgren. Låt oss klara de problemen först.

Fru talman! Vid behandlingen av de frågor som finns med i skatteutskottets betänkande om alkoholfrågor m.m. har vpk skilt ut sig endast på en punkt, och det gäller tobaksskatten. Vänsterpartiet kommunisterna bedömer det hot som tobaksrökningen utgör mot folkhälsan som mycket allvarligt. Vårt parti anser att skattepolitiken här kan ha stor betydelse. I partimotionen om en höjning av tobaksskatten har vi utförligt utvecklat våra ståndpunkter. Sjukdomar relaterade till tobaksrökning har en väldig omfattning i vårt land. Det framstår närmast som en självklarhet att stora sjukvårdsresurser måste avsättas för behandling av dem som skadas av aktiv och passiv rökning. Mot den bakgrunden är det förvånande att inte utskottet har bifallit vår motion. Tyvärr måste det väl mest ses som ett uttryck för beslutsångest och ovilja att på alla fronter attackera tobaksbruket. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan förutom när det gäller mom. 6, där jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet.

Fru talman! De senaste årens alkoholpolitiska debatter här i riksdagen har inte skilt sig särskilt mycket från varandra. Det är i stort sett samma aktörer som år efter år uppträder på arenan. Det är samma argument. Det är samma motionärer, och det är ibland också samma motioner. Man kan fråga sig vad en debatt så fri från förnyelse egentligen kan bero på. Ja, en av orsakerna är helt säkert den stora enighet som under ganska lång tid rått om alkoholpolitiken. En annan är nog att alkoholkonsumtionen i vårt land har sjunkit under en lång följd av år. Alkoholförsäljningen har t.ex. sedan 1976 sjunkit med mer än 20 96, något som anses spegla en kraftig minskning av totalkonsumtionen, inte minst bland barn och ungdomar. Att det förhåller sig så bevisas också av det faktum att en mängd alkoholrelaterade skador och sjukdomar har minskat. Nu finns det emellertid tecken som tyder på att utvecklingen håller på att vända. Vi politiker kan inte längre luta oss mot en stadigt sjunkande trend. Dess värre tvingas jag konstatera att detta inte avspeglar sig i några nya, djärva grepp från motionärernas sida. Vad är det då som har hänt? Jo, man har kunnat visa att försäljningen, räknat i ren alkohol per invånare från 15 år och uppåt, stigit både under 1985 och under 1986. Visserligen kan man också konstatera att försäljningen under första halvåret 1987 återigen har sjunkit något litet, men frågan är om inte denna nedgång är för liten — speciellt med tanke på den ganska kraftiga skattehöjning som gjordes den 1 januari 1987 — för att man skall våga hoppas på en bestående nedåtgående tendens. Den statistik som finns visar också på att ökningen under 1985 och 1986 i huvudsak beror på en kraftig stegring av ölkonsumtionen, en utveckling som för övrigt står sig under 1987. Av andra undersökningar framgår det vidare — och det är det mest betänkliga i sammanhanget — att situationen i ungdomsgrupperna håller på att försämras. I den här situationen känns det angeläget att fastslå att vi socialdemokrater står fast vid den nu gällande målsättningen för svensk alkoholpolitik, dvs. att den totala :lkoholkonsumtionen skall begränsas. Därmed skall vi också tvinga tillbaka missbruket och motverka skadorna. Det kan nämnas att Sverige ganska nyligen har ställt sig bakom WHO:s rekommendation att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 från 1985 till år 2000. Detta kräver naturligtvis en lång rad insatser på många skilda områden. Det är insatser som skulle kunna inordnas i två sammanfattande rubriker, nämligen för det första hur man begränsar tillgängligheten och för det andra hur man begränsar efterfrågan. Vill man verkligen leva upp till målsättningen att begränsa tillgängligheten, så kan man naturligtvis inte — som föreslås i vissa av de motioner som vi nu behandlar — sänka åldersgränsen för inköp på Systembolaget. Inte heller kan man börja servera öl och vin i teaterlokaler eller sälja mellanöl i vanliga butiker. Det skulle ju öka tillgängligheten. I stället behövs det ett omfattande regelsystem för kontroll av produktion och försäljning samt en relativt hög åldersgräns för inköp och servering. Samtidigt krävs det också — precis som hittills — höga priser på alkoholdrycker. Här rör det sig emellertid om en ganska besvärlig balansgång. Alltför rigorösa regler och alltför kraftiga prisökningar kan leda till att allmänhetens förståelse för de alkoholpolitiska strävandena urholkas och få den mycket oönskade effekten att hemtillverkningen av vin och sprit ökar. Hur skall vi då begränsa efterfrågan på alkoholhaltiga drycker? Ja, här rör det sig framför allt om allmänna insatser på socialpolitikens och fritidspolitikens område. De olika organisationernas aktiviteter är också viktiga i detta sammanhang. Först och sist är det emellertid en fråga om en saklig informationsoch upplysningsverksamhet som riktar sig till alla människor, men kanske främst till barn och ungdom. Över huvud taget är en av de viktigaste tankarna bakom hela alkoholpolitiken att försöka förhindra att unga människor börjar dricka alkohol. När det gäller informationsoch upplysningsarbetet är det viktigt att det sker kontinuerligt och ihärdigt som ett naturligt led i många institutioners insatser på det alkoholpolitiska området. Men det är också viktigt att man då och då ägnar särskild uppmärksamhet åt alkoholfrågorna i, skall vi säga, mera kampanjartade former. 1980-1982 genomfördes två s.k. rikskampanjer mot alkoholen. Nu tycks det — med tanke på den ganska dystra alkoholstatistiken — vara dags för något liknande. Därför gör nu regeringen en central kraftsamling för att intensifiera opinionsbildningen på alkoholområdet. Det sker genom att en särskild beredningsgrupp har bildats inom rådet för alkoholoch narkotikapolitiska frågor. I gruppen ingår bl.a. personer som känner till ungdomars problem och uppväxtsituation och som också kan bedöma olika opinionsbildande insatsers betydelse för ungdomars beteende. Beredningsgruppen får många arbetsuppgifter. Den skall se över de nuvarande formerna för informationsoch upplysningsarbetet. Den skall verka för att det tillskapas fler drogfria miljöer för ungdomar. Den skall samarbeta med de myndigheter som fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga våldsbrottsligheten. Den skall motverka den illegala tillverkningen av alkoholdrycker osv. Och arbetet har redan kommit i gång. Man har tagit kontakt med en rad myndigheter och organisationer. Man har genomfört medieaktiviteter i form av gatuaffischering och tidningsannonser i syfte att starta en diskussion bland ungdomar och föräldrar. Man har genomfört en stor ungdomsdag i oktober månad här i riksdagen, där 120 ungdomar från olika folkrörelser kom i kontakt med ett hundratal riksdagsledamöter. Meningen är att detta arbete skall fortsätta fram till sommaren 1988. Man avser därvid att rikta insatserna mot de något äldre ungdomarna, de som så att säga är på väg ut i livet. Dessa 15 till 20-åringar tänker man försöka nå i skolan, på militära förband, på arbetsplatser och inom ungdomsoch idrottsföreningar. I första hand tänker man arbeta genom folkrörelser och andra organisationer, men man vill också genomföra en utåtriktad kampanj, bl.a. genom diverse medieaktiviteter. Fru talman! Det är alltså fråga om en kraftfull satsning mot alkoholen. Till detta kommer att det nu i socialdepartementet pågår arbete med de förslag som lagts fram av den s.k. alkoholhandelsutredningen. Det är förslag som berör alkoholservering, försäljning av öl klass II, starkölsförsäljning, handel med teknisk sprit, snabbviner, hembränning m.m. — frågor som för övrigt berörs i många av de motioner som behandlas i det betänkande som vi nu diskuterar. Slutligen skall jag också kommentera de reservationer som knutits till betänkandet. I reservation nr 1 kräver utskottets två folkpartister ett snabbt regeringsförslag om en uppräkning av skattesatserna på alkoholhaltiga drycker. Då vill jag erinra om att det faktiskt inte är mer än ett knappt år sedan förra skattehöjningen. Under detta år har till yttermera visso inflationen varit relativt måttlig. Det gör i sin tur att behovet av att med skatter så att säga hinna i fatt ett sjunkande penningvärde är mindre. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan under mom. 2, vilket innebär avslag på reservationen. Detsamma gäller reservation nr 2. Här kräver samma reservanter att sambandet mellan alkoholpriset och konsumentprisindex elimineras. Skatteutskottets majoritet anser emellertid, att en sådan åtgärd inte kan vidtagas utan att de som närmast kommer att beröras av den — dvs. parterna på arbetsmarknaden och andra intresseorganisationer — kan acceptera den och efterfrågar den. I reservation nr 3 föreslår vänsterpartiet kommunisterna en 25-procentig höjning av skatten på cigarretter, röktobak och tuggtobak. Här vill jag hänvisa till att vi så sent som den 1 februari i år genomförde kraftiga skattehöjningar på just dessa tobaksvaror. Det är naturligtvis viktigt att bruket av tobak motverkas, men frågan är om inte så kraftiga skattehöjningar som vpk föreslår skulle göra mer skada än nytta på så vis att man därigenom skapar en negativ attityd till tobakspolitiska strävanden över huvud taget. I reservation nr 4 kräver utskottets moderater och folkpartister att skatten i ökad utsträckning skall tas ut med hänsyn till alkoholstyrkan i drycken. Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om att beskattningen redan nu är utformad på ett sätt som innebär att alkoholhalten har en väsentlig betydelse för beskattningens höjd. Detta har också lett till att försäljningen av drycker med den högsta alkoholhalten visat en stadigt nedåtgående tendens under hela 1980-talet, medan försäljningen av starköl och folköl visat en lika stadigt uppåtgående tendens. Att nu gå in och ytterligare ändra i beskattningsprinciperna skulle enligt utskottsmajoritetens mening kunna leda till att prisrelationerna mellan jämförbara produkter förrycks. Utskottets moderata ledamöter föreslår i reservation nr 5 att alkoholgränsen för det s.k. folkölet skall uppjusteras till 3,2 96 och att en ny skatteklass för ett svagare starköl tillskapas. Därmed tror man sig främja en övergång till sådana drycker från alkoholstarkare varor, varigenom totalkonsumtionen skulle minska. Skatteutskottets majoritet menar att detta är en from förhoppning och att utvecklingen precis lika gärna kan gå i motsatt riktning, på så vis att de föreslagna ölsorterna kan attrahera helt nya alkoholkonsumenter — inte minst ungdomar — och på det sättet bidra till att öka totalkonsumtionen. Och de bittra erfarenheterna från det tidigare 1970 talets mellanölselände styrker uppenbarligen den senare teorin. Samma ledamöter som står bakom reservation 5 begär i reservation 6 att svensk cider skall få säljas på samma villkor som öl och starköl. Utskottsmajoriteten anser — och det har Kjell Johansson redan redogjort för — att det förslaget är oförenligt med strävan att dämpa alkoholkonsumtionen och tror inte heller att det skulle vara till fördel för svensk fruktodling. I reservation 7 behandlas frågan om serveringstillstånd. Utskottets moch fp-ledamöter vill här begränsa vad man kallar krångel och byråkrati vid tillståndsprövningen. Detta är en fråga som för närvarande övervägs av regeringen. Det finns därför ingen anledning att ta ställning till den frågan nu, utan vi bör avvakta resultatet av de övervägandena. Jag skulle emellertid vilja ställa en fråga till Bo Lundgren i detta sammanhang. För samtidigt som moderaterna i denna reservation med stor emfas talar mot krångel och byråkrati pläderar de i ett särskilt yttrande för möjligheter att servera alkoholhaltiga drycker i t.ex. teaterlokaler med en tillståndsprövning som öppnar dörren för byråkrati och krångel i minst samma utsträckning som vid restaurangservering. Man kan fråga sig om den ena moderata handen inte vet vad den andra gör. Slutligen reservation 8. Här aktualiseras Systembolagets policy när det gäller etablering av systembutiker och möjligheterna för kommunerna att få ett större inflytande över denna etablering.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

Fru talman! Det är riktigt, Lars Hedfors, att vpk föreslår en mycket kraftig skattehöjning. Men vi gör det därför att vi anser att vi bör ge ett aktivt bidrag till att få folk att sluta röka. En folksjukdom som beräknas kräva ca 10 000 liv per år är av den omfattningen att alla motmedel måste användas. I dag har man i en tidning gjort en stor affär av att Sivert Andersson, som blivit generaldirektör för arbetarskyddsstyrelsen, har fimpat för gott. Det är bra att man går före med gott exempel i sin egen situation, men om s.k. positiva attityder, som Lars Hedfors menar, kunde skapas enbart av vackra ord, utan styrande instrument, hade det inte funnits någon rökare i det här landet. Vi menar att aktiv handling plus att man också agiterar för ett upphörande av tobaksbruket måste till, men att man också måste använda skatteinstrumentet.

Fru talman! Lars Hedfors beklagar sig över att det är samma aktörer i talarstolen år efter år. Jag har inte kunnat göra mycket åt det. Jag var under tre år ensam folkpartirepresentant, och det kunde alltså inte undvikas att det blev jag som företrädde mitt parti. Jag tycker dessutom att Lars Hedfors är litet orättvis, eftersom Britta Bjelle vid första möjliga tillfälle intog min plats i dessa sammanhang. Nu är jag tillbaka, så vi har gjort vårt bästa för att skapa omväxling vad gäller aktörer. Vistår inte för några nya, djärva grepp - nej, det gör vi inte, men det värsta är att jag inte spårat några sådana i Lars Hedfors anförande heller. Lars Hedfors anförde att alkoholkonsumtionen har sjunkit med 20 96 från 1976 och fram till nu. Ja, den sjönk med 18 96 1977—1982, så den utvecklingen måste ha bromsats upp efter 1982. Jag hittade alltså inte några nya, djärva grepp i det anförande som Lars Hedfors höll. Han undvek totalt att svara på vad man tänker göra åt de justeringar som sker med två års mellanrum och som tydligen skall fortsätta med samma intervaller. Tänker ni acceptera det, trots att ni själva i denna kammare och i skatteutskottet sagt att det skall göras regelbundna prisjusteringar? Dessa justeringar har fått till följd en sänkning av konsumtionen under det första halvåret, vilket inte är konstigt, eftersom vi fått en mycket kraftig, språngvis genomförd prisökning i början av detta år. Följden blir hamstring, härefter en chock som nedbringar konsumtionen men sedan en ökning igen av denna under den långa period som föregår nästa justering. Det är sannerligen inte någon verksam metod. Därför borde ni ta er samman, trycka på hos regeringen och föreslå de åtgärder som är behövliga. Att från KPI rensa bort verkningarna av de aktuella justeringarna skulle vara en mycket verksam åtgärd. Lars Hedfors säger nu att detta inte kan genomföras utan att parterna på arbetsmarknaden tillfrågas. Min fråga blir då: Har ni frågat parterna på arbetsmarknaden eller andra intresseorganisationer? Om svaret är nej, vilket jag starkt misstänker, undrar jag: Hur länge tänker ni vänta med det? Blir det inga nya, djärva grepp från er sida?

Fru talman! Jag ställde en fråga till Bo Lundgren om den byråkrati som kan uppstå om moderaternas förslag att man skall få lov att servera öl och vin vid teaterföreställningar genomförs. På det svarade han genom att huvudsakligen hänvisa till en försöksverksamhet. Moderata samlingspartiet föreslår att man skall få utöka serveringen i teaterlokaler och liknande till att omfatta alkoholhaltiga drycker och att man vid tillståndsprövningen skall undersöka lokalernas beskaffenhet, föreståndarens lämplighet, rörelsens inriktning osv. Kan Bo Lundgren förklara för mig hur man skall kunna genomföra detta utan att det uppstår byråkrati? Kan Bo Lundgren dessutom tala om för mig varför man skall dra gränsen just vid teaterlokaler? Varför inte inkludera också andra offentliga institutioner? Vem skall bestämma vid vilka institutioner som det skall serveras öl och vin? Gränsdragningen är sannerligen inte enkel. Till Paul Lestander vill jag i fråga om tobaksskatten säga att priserna på tobak i dag, tack vare den prishöjning som trädde i kraft efter den senaste skattehöjningen, mer än väl svarar mot konsumentprisindex. Skulle man gå fram snabbare, är det mycket stor risk för att en negativ inställning till alla tobakspolitiska strävanden uppstår. Vi socialdemokrater säger att man i detta sammanhang inte skall lägga alla ägg i samma korg. Vi måste också använda andra åtgärder för att begränsa rökningen: skapa fler rökfria miljöer, bedriva upplysningsverksamhet och ge bidrag till organisationer som sysslar med sådana här frågor. För inte så många månader sedan anslog regeringen gott och väl en halv miljon kronor till arbetarskyddsstyrelsen för att den ute på arbetsplatserna skulle kunna bedriva en informationskampanj mot rökning. Det finns en mängd sådana här åtgärder som man naturligtvis måste ägna sig åt i detta sammanhang. Till Kjell Johansson, som efterlyste nya djärva grepp i mitt anförande, vill jag säga följande. Kjell Johansson har verkligen lyssnat dåligt till vad jag sade. Jag pekade på det ena initiativet efter det andra från regeringens sida för att komma till rätta med alkoholkonsumtionen, t.ex. beredningsgruppen inom det alkoholoch narkotikapolitiska rådet, som får väldigt mycket arbete med att begränsa användandet av alkohol, speciellt inom ungdomsgrupperna. Jag pekade också på den s.k. alkoholhandelsutredningen, som nu bereds i regeringskansliet. I den tar man upp just de frågor som ni aktualiserar i era motioner.

Fru talman! Jag vill säga till Lars Hedfors: Naturligtvis tycker vi från vpk att varje konstruktiv åtgärd som har gjorts för att minska tobaksbruket är bra i sig. Det råder inga delade meningar om stödet till organisationerna som arbetar mot tobaksbruket. Det råder heller inga delade uppfattningar om tobakspriset i dag.

Om man inte vill använda beskattningsinstrumentet, då har man beslutsångest. Då vill man inte fullfölja en propagandistiskt kanske framgångsrik politik genom att använda också beskattningsinstrumentet för att minska bruket. Det är den sanningen som Lars Hedfors försöker dölja med sina inlägg här.
Fru talman! Mitt meningsutbyte här med Lars Hedfors vill jag avsluta i en positiv anda. Det var bra att Lars Hedfors klart deklarerade att socialdemokraterna står fast vid de gällande alkoholpolitiska målen, nämligen att totalkonsumtionen skall minska med 25 9 till år 2000. Men då skall man naturligtvis inte heller hota med att hemtillverkningen av vin och sprit ökar. Lars Hedfors skall å sin sida också vara litet positiv och svara på frågan om tvåårsintervaller är tillräckliga. Är detta verkligen den takt som vi skall hålla? Jag tycker också att Lars Hedfors skall svara på frågan om när man tänker tillfråga organisationerna om de vill vara med och ta sitt ansvar för missbrukarna i Sverige genom att godkänna ett speciellt index. Till slut vill jag, med anledning av ett annat inlägg som hölls här, säga att totalkonsumtionen i Sverige inte kommer att påverkas av om jag stänger mitt barskåp, den kommer inte att påverkas ens om jag förvarar dryckerna i kassaskåp. Om vi inte skall gå in på detaljfrågor var detta ett dåligt, för att inte säga dumt, inlägg. Mitt barskåp har varit stängt för mina barn och andras så länge jag har levat.
Fru talman! Kjell Johanssons barskåp är väl närmast en angelägenhet för honom själv och möjligen också för Bo Lundgren i det här sammanhanget. Jag skulle vilja fortsätta att säga till Bo Lundgren, att när han talar om rättsosäkerhet i samband med tillståndsgivningen, då är det naturligtvis på det viset att vi socialdemokrater under alla omständigheter vill skapa en så stor rättssäkerhet som det över huvud taget är möjligt i de här sammanhangen. Någonting annat är det inte tal om. Jag vill också tillägga att just rättsosäkerhet eller rättssäkerhet är frågor som behandlas på socialdeparte mentet i samband med att man bereder alkoholhandelsutredningens förslag. Till Bo Lundgren vill jag också säga att jag tycker att det är ett ganska cyniskt resonemang han för, när han nu vill öka tillgängligheten på öl av olika slag. Det är cyniskt därför att han vet — och han gör detta med öppna ögon — att det är just ölkonsumtionen som ökar i Sverige i dag. Det är också bland unga människor som ölkonsumtionen ökar. Att i det läget gå ut och yrka på att tillgängligheten skall öka ytterligare är verkligen cyniskt. Till Paul Lestander vill jag säga att vi nog är överens om väldigt många saker, men jag hoppas att han ändå inser att om vi höjer priserna på tobaksvaror alltför drastiskt, då kan det leda till en negativ attityd till alla tobakspolitiska strävanden över huvud taget, och det vore inte bra. Får jag avsluta med några ord till Kjell Johansson. Han talar om skattehöjningarna och de intervaller som dessa skall ske inom, och han tycker att tvåårsintervaller är litet mycket. Ja, det beror naturligtvis litet grand på omständigheterna, Kjell Johansson, dvs. på hur snabbt prisökningarna sker i det här landet. Sker de snabbt är två år en alldeles för lång tid. Får jag i det här sammanhanget också säga till Kjell Johansson att han skall tänka på ett gammalt fint ordspråk som säger att man inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Kjell Johansson borde tänka efter hur det var under den borgerliga tiden, då man vid ett tillfälle höjde skatterna 29 månader efter det förra tillfället. Det är alltså betydligt mer än två år. Det är något man bör tänka på innan man anklagar oss socialdemokrater för att vara senfärdiga på den här punkten.

Fru talman! Jag hade tänkt säga några ord om motion 802, som behandlas i detta betänkande. Sedan fyra år tillbaka har jag väckt den här motionen. I januari månad väckte en partikollega till mig, Jan Sandberg, en liknande motion. Min motion går ut på att man skall jämställa minimiåldern för inköp på Systembolaget med myndighetsåldern.

Jag är säker på att det även i denna kammare finns många ledamöter som delar min uppfattning men som av taktiska skäl inte vågar ta ställning för motionen. Jag har, fru talman, kanske till skillnad från de flesta andra ledamöter i denna kammare, förmånen att någon dag i månaden jobba på en byggarbetsplats i Malmö. Är det någon politik som de som jobbar där har svårt att förstå så är det sannerligen den inkonsekventa svenska alkoholpolitiken. Jag kan tala om för t.ex. Lars Hedfors att många av hans väljare har uppenbara problem att förstå logiken i den nuvarande politiken. Om de hade hört Lars Hedfors resonemang hitintills i dag hade deras problem säkert varit än större. Fru talman! Om man dristar sig att föreslå lättnader på alkoholpolitikens område så befinner man sig på s.k. minerad mark. Visst har vi problem med alkoholen i Sverige. Men jag tror att vi gör det alldeles för lätt för oss om vi tror att vi löser dem genom att införa fler restriktioner, bestämmelser och regler. Säkert är alkoholen skuld till tragedier för många människor, men alkoholen är i många fall inte grundorsaken. Det finns människor som känner sig ensamma, t.ex. människor som upplever att de inte har den del i det här samhället som de borde ha haft, och då i desperation tar till en överdriven konsumtion av alkohol. Om man skärper bestämmelserna när det gäller alkoholen innebär det inte att dessa människors problem försvinner. Jag är litet förvånad över den domedagspredikan i detta ämne som ibland hålls från denna talarstol. När man diskuterar eller för fram förslag om de minimalaste lättnader får man höra argument som att de innebär kaos, katastrof och elände. Om vi lyfter näsan och ser hur det förhåller sig i andra länder, finner vi att industrin i länder som Frankrike, USA, Västtyskland, Storbritannien, och Danmark fortfarande fungerar. I dessa länder har man social gemenskap, och det kulturella livet fungerar, trots att man i dessa länder kanske har en alkoholpolitik som i väsentliga delar skiljer sig från den vi har i Sverige. Fru talman! Jag tror inte att de människor har helt fel som säger att de mängder av förbud som vi har i Sverige och det krångel som vi har kringgärdat alkoholkonsumtionen med har helt motsatt effekt. Jag skall nämna ett av många exempel. I Malmö finns det ett musikkafé som hade tillstånd att servera alkohol.

Jag tror inte att ågärder av detta slag får några positiva effekter. Det grundläggande i min motion är emellertid att man i dag i svensk alkoholpolitik omyndigförklarar myndiga människor. I dag förhåller det sig på följande sätt: Den person som har fyllt 18 år har rätt att rösta i allmänna val. Han eller hon kan bli invald i denna kammare. Och jag tror, fru talman, att något parti snart kommer att presentera en 19-åring på valbar plats. Denna person skall då i denna kammare delta i de övergripande alkoholpolitiska besluten, men köpa en flaska lättvin på Systembolaget det unnar man inte denna person att göra. Framöver kommer vi kanske t.o.m. att åter kunna köpa mellanöl, men bara på Systembolaget. Myndiga människor i Sverige kan inte, om de inte har fyllt 20 år, köpa mellanöl på Systembolaget. De kan gifta sig. De kan ta det största ansvar som någonsin kan läggas på någon människa, nämligen rätten att skaffa och fostra egna barn. Den rätten tar vi inte ifrån de personer som fyllt 19 år, men rätten att köpa en flaska lättvin på Systembolaget den tar vi ifrån dessa människor. I stort sett de flesta 18-19-åringar i Sverige har möjlighet och kan ta ett körkort för att därmed ha rätt att föra fram en bil eller ett annat fordon i den intensiva trafik som i alla fall råder i städerna i Sverige. Detta förtroende lägger vi på dessa personer, men att köpa en flaska lättvin på Systembolaget det förbjuder vi dem att göra. Dessa personer får, om de har egen inkomst, ingå avtal, ibland för mycket stora belopp, men köpa en flaska lättvin å 32 kr. på Systembolaget får dessa personer inte göra. Många män som har fyllt 19 år kan bli kallade att göra värnplikten. De kan då också bli tvingade att agera i en situation som vi givetvis hoppas aldrig skall uppstå, nämligen att med vapen i hand försvara detta land och ta de stora beslut och det stora ansvar som följer med detta. Men samma personer får alltså i dag inte lov att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. En annan sak som är intressant är att många människor säger att 18-åringar ju får lov att handla alkohol på restaurang. Det är korrekt, men det egendomliga är då att det eventuellt handlar om att en jäktad servitris på en restaurang skall avgöra om personerna i fråga skall få lov att köpa ett glas vin. Det är inte den myndige 19-åringen själv som får lov att bestämma detta. Jag vill även sortera bort en del argument i denna debatt. Man talar bl.a. om ungdomar när man har avstyrkt min och Jan Sandbergs motion. Men vi talar inte om ungdomar, vi talar om myndiga människor, människor som har fyllt 18 år och som har alla de skyldigheter och rättigheter som därmed följer.

Jag tror, fru talman, att många 19-åringar önskar ett svar på denna fråga.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö är något av den ståndaktige tennsoldaten. År efter år återkommer han med kravet på sänkt ålder för inköp på Systembolaget. All tillgänglig social expertis, medicinsk expertis och samtliga politiska partier i denna kammare säger att man inte bör öka tillgängligheten till alkohol, därför att den attraherar nya konsumenter till att bruka alkohol, och bruk föder ju som bekant missbruk. Trots detta återkommer Sten Andersson med det här förslaget. T.o.m. de som i dag tillverkar och säljer öl tycker att man skall höja åldersgränsen när det gäller möjligheten att komma åt alkohol. Får jag till sist korrigera Sten Andersson på en mycket viktig punkt. Varken jag eller någon annan i utskottsmajoriteten har föreslagit fler restriktioner, som Sten Andersson påstod i sitt anförande.

Fru talman! Lars Hedfors talar om en ståndaktig tennsoldat. Han har faktiskt viss poäng i det, därför att jag drivit denna fråga i fyra år. Under år 1, år 2 och år 3 behagade inte någon utskottsföreträdare gå in i denna fråga. År 4 inträffar att man i alla fall kommenterar min motion i kammaren. Det visar sig att det trots allt kan vara förenat med vissa fördelar att bli benämnd som ståndaktig tennsoldat. Men det är inte detta frågan i grunden handlar om. Det handlar, Lars Hedfors, om att ni, och jag skall inte exkludera något parti i denna kammare, medvetet diskriminerar människor som är myndiga, människor som vi i många sammanhang kräver stora insatser av. Jag skall ta ett exempel. Vari ligger den enorma avgörande skillnaden mellan att skaffa och uppfostra egna barn och att köpa en flaska lättvin på Systembolaget? Om ett par som är 19 år skaffar sig ett barn, finns det ingen som talar om att man skall ta barnet från dessa myndiga människor. Den rätten ger dem det största ansvar man någonsin kan lägga på en människa, nämligen att fostra sina barn. Men rätten att t.ex. fira det här barnets dop genom att köpa en flaska lättvin på Systembolaget förbehåller man dem inte. Till sist, fru talman, skall jag i min stora generositet invitera Lars Hedfors om åtta dagar till Malmö, där jag skall bygga en ställning runt ett hus på en byggarbetsplats. Jag skulle med glädje se fram mot att Lars Hedfors följde med dit. Då kunde han tala om för arbetarna i dessa arbetsbodar varför situationen på detta område är som den är. Jag tror inte att Lars Hedfors kommer att acceptera min inbjudan, och jag kan, fru talman, fuller väl förstå varför.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas en mängd motioner. Själv är jag inblandad i en del av dem. Det är bra att vi minst en gång per år får en debatt om alkoholfrågorna och därigenom stämmer av hur läget är på det alkoholpolitiska området. Även om det redan här sagts en del om det stora problem som alkoholen utgör i vårt samhälle, vill jag göra några konstateranden. Enligt en undersökning 1981 skulle alkoholen ha kostat svenska samhället 50 miljarder per år. Översatt till dagens situation motsvarar det ca 70 miljarder. Ett par svenska forskare har också konstaterat att det inte finns något annat ämne, som har så stora giftverkningar på den industrialiserade världens befolkning som alkohol. Alkoholen ligger bakom en förfärande stor andel olyckor, för tidiga dödsfall och våldsbrott. Nästan vart tredje dödsfall bland medelålders män och var fjärde förtidspensionering har samband med alkoholmissbruk. Detsamma gäller varannan drunkningsolycka och vart tredje dödsfall i trafiken. Ungefär en femtedel av sjukfrånvaron beror på alkoholen. I var fjärde sjuksäng på våra akutsjukhus ligger patienter med alkoholrelaterade sjukdomar. När det gäller våldsbrott och skadegörelse finns alkohol med i bilden i ca 90 96 av fallen. Detta är skrämmande siffror. Och bakom varje siffra finns mänskliga tragedier. Bakom varje missbrukare finns dessutom anhöriga som far illa — ofta en slagen kvinna eller ett skadat barn. Det är viktigt att uppmärksamma alkoholens betydelse för olika samhällsproblem, t.ex. våldsbrott, narkotikamissbruk och aids. Men dessa problem blir ofta uppmärksammade i massmedia utan att förhållandet till alkoholen tas upp. Det tycks ofta vara lätt att i allmänna termer ta avstånd från och kräva hårdare tag mot t.ex. våld och knark. Men då man påvisar att alkoholen har en stor roll i sammanhanget, blir tvehågsenheten genast större. Vi var här i riksdagen 1977 överens om att den alltför höga alkoholkonsumtionen skulle minska. Detta understryker också utskottet i sitt utlåtande. Men skall vi uppnå en stabil minskning av alkoholkonsumtionen, måste vi relatera denna minskning till ett bestämt mål. Och det mål som vi har satt upp för oss, och som jag hoppas vi alla i denna kammare fortfarande är överens om, är att vi skall uppfylla WHO:s rekommendation om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 9 till år 2000. Det innebär i praktiken att vi skall minska konsumtionen från nuvarande ca 6 liter ren alkohol per år och invånare över 15 år till 4 liter. För varje åtgärd som vi företar oss på det alkoholpolitiska området måste vi fråga oss om, och i så fall hur mycket, den aktuella åtgärden kommer att minska alkoholkonsumtionen. Vi måste också fråga oss om den föreslagna åtgärden tvärtom kanske kan tänkas gå på tvärs med vår målsättning. För att nå det mål som vi satt upp måste vi vidta flera olika åtgärder gällande både information och restriktioner. Utskottet avstyrker alla motioner och motiverar detta med att bl.a. hänvisa till den förra året avlämnade alkoholhandelsutredningen, trots att förslaget varit ute på remiss och blivit ganska sönderskrivet. I utredningsförslaget föreslås ju bl.a. att det kommunala vetot skall tas bort. Det har många remissinstaner — bl.a. Stockholms kommun — gått emot. Ett annat mycket tvivelaktigt förslag är att folkölet skall få säljas i kiosker, bensinstationer, korvbarer o. d. Alla alkoholpolitiska beslut i riksdagen blockeras nu av de förslag som kan tänkas komma i en eventuell proposition nästa år. Även om tiden och utvecklingen borde arbeta mot alkoholhandelsutredningens förslag, kan vi inte fortsätta att skjuta upp viktiga alkoholpolitiska beslut för att regeringen inte kan ta ställning i de här frågorna. Jag skulle här vilja vädja till socialdemokraternas representant i utskottet att ge någon form av garanti eller löfte om att en eventuell proposition — när den nu kommer — verkligen har som klar målsättning att fullfölja vårt riksdagsbeslut om en minskning av alkoholkonsumtionen. Och en sådan målsättning kan ju inte förenas med de förslag som utredningen har fört fram. Utskottet uttalar sig — liksom socialutskottet — visserligen något positivt om de motioner som tar upp prisinstrumentet som ett led i att sänka alkoholkonsumtionen. Men trots detta tillstyrker inte utskottet motionskraven på kortare intervaller mellan prishöjningarna. Först den 1 januari i år höjdes alkoholskatten, efter påtryckningar från inte minst folkpartiet. Priserna hade då legat stilla i ett par år. Det är därför hög tid att höja priserna igen, trots vad utskottets talesman sade här tidigare. Prishöjningarna måste också vara något större än vad som motiveras av förändringarna av konsumentprisindex. Vi måste ju få ned konsumtionen! Och då är prisinstrumentet ett av de mest effektiva sätten. Ett speciellt index som inte har anknytning till konsumentprisindex bör tas fram, ett prisindex som inte utlöser andra höjningar, t.ex. av pensionerna. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2. I det här betänkandet förekommer också ett par motioner — dels från moderat håll, dels från vpk — om att återinföra mellanölet. Bryggeriernas representanter springer också benen av sig i trapporna hos Kjell-Olof Feldt med begäran om att få återinföra mellanölet, att få en ny skatteklass av mellanölstyp. Det vore djupt beklagligt om regeringen inte nu skulle kunna stå emot alkoholkapitalets påtryckningar. Det nya mellanölet skulle visserligen kanske säljas endast på restauranger och i systembutiker. Men det verkar orealistiskt att systembolagspersonalen skulle orka med en sådan ytterligare belastning, vid sidan av den ständigt ökande starkölsförsäljningen. Krav från olika håll skulle säkerligen snabbt uppstå på att mellanölet skulle få säljas även i livsmedelsbutikerna. Med erfarenheten från mellanölstiden kan vi nog inte vänta oss någon positiv överströmningseffekt till minskad alkoholkonsumtion, vilket nämndes här tidigare. Så fort stämningsläget tillåter dyker olika intressegrupper upp med förslag om uppluckring av alkoholpolitiken. Men man måste väl ändå begära av ett statligt bolag som Pripps att det skall acceptera den alkoholpolitik som har slagits fast av regering och riksdag. I en av motionerna tar andre vice talman Karl Erik Eriksson och jag upp den tullfria alkoholen, den s.k. turistspriten, som innebär ett problem som det är svårt att komma till rätta med. Det är ju en alkoholpolitisk fråga, en skattefråga och en rättvisefråga. De stora flytande krogarna — inte minst till och från Finland — finansierar till stor del sin verksamhet genom att sälja billig alkohol. Problemet är att det är internationella bestämmelser som gäller, eftersom försäljningen sker på internationellt vatten. Det borde inte vara svårt att inse att båttrafiken inte skall subventioneras genom billig sprit och tobak. Inte heller i samband med flygning bör skattefri försäljning av tobak och alkohol få ske. Man blir mäkta förvånad — och besviken — när nu moderaterna på sin stämma beslutat att verka för att skattefri sprit skall få säljas även på Gotlandsbåtarna! När det gäller den skattefria försäljningen av alkohol är det ett betydande skattebortfall som sker. Om man antar att motsvarande mängd alkohol skulle beskattas, rör det sig om minst 1 miljard kronor per år som svenska staten förlorar genom turistinförseln. Men det avgörande är att det dessutom är en alkoholpolitisk fråga. Enligt generaltullstyrelsen uppgick år 1979 införseln av spritdrycker till 8-10 26 av den registrerade spritförsäljningen och införseln av vin till 5-6 0 av den registrerade försäljningen. Det är alltså ingen enstaka flaska eller några marginella mängder det gäller. I vår motion påpekar vi att Nordiska rådet år 1981 rekommenderade regeringarna i de nordiska länderna att genom samfällt uppträdande på internationellt plan verka för enhetliga regler, som innebär begränsningar i rätten att tullfritt införa skattefria alkoholvaror. Frågan är också aktuell inom EG, där de nordiska länderna bör agera i den här frågan. Utskottet anser sig ha viss förståelse för motionskravet men anser ändå inte att några speciella lösningar kan föreslås för i Sverige bosatta personer. Denna inställning är tyvärr mer passiv än den inställning som skatteutskottet för några år sedan gav uttryck för. Herr talman! Jag skall till sist ta upp en motion som jag har avlämnat tillsammans med Gudrun Norberg och som gäller hembränning. Hembränningen har nämligen blivit en fritidssysselsättning med status. I bostadsområden förekommer t.o.m. att de boende bildat hembränningsföreningar, i vilka nyinflyttade erbjuds medlemskap. Att lagöverträdelser förekommer inom olika områden vet vi, men att hembränningen nu är så ohämmad och öppen måste ses med stor oro. Här måste till en skärpning. Övervakningen är nämligen minimal. Genom ett borgerligt regeringsförslag skärptes för några år sedan straffen för hembränning. Men vad som behövs ytterligare är en upplysningskampanj, där det slås fast med skärpa att hembränning är ett allvarligt brott. Utskottet hänvisar här, liksom när det gäller många av de andra motionerna, till alkoholhandelsutredningens förslag. Man tar därigenom ingen egen ställning utan skjuter frågan framför sig. En viss markering i positiv riktning finns dock i det särskilda yttrandet av folkpartisterna i utskottet. Det här är bara ett exempel på vilken förhalning som sker med många alkoholpolitiska frågor, och det går stick i stäv med vår målsättning att sänka alkoholkonsumtionen. Skall vi klara av den beslutade sänkningen på de få år som vi har på oss till år 2000, får vi inte fortsätta att skjuta nödvändiga åtgärder på framtiden, utan vad som måste göras måste ske snabbt. Det är därför, herr talman, anmärkningsvärt att regeringen inte redan nu har kommit med förslag som går i den riktningen. Det skulle sedan ha varit frestande att ta upp den handske som Sten Andersson i Malmö kastade tidigare. Men med hänsyn till den tid som jag har använt skall jag inte göra det. Han gjorde jämförelser med vinländerna Frankrike, Italien och Tyskland. Jag skulle bara vilja säga till honom att han nog bör låta sig informeras om fakta: tillståndet i dessa länder är inte alls så bra som man kunde få intryck av genom vad han sade. Det gäller inte minst medicinskt.

Herr talman! Margareta Andrén ställde en fråga till mig angående målsättningen beträffande alkoholkonsumtionen i det här landet.

Jag vill tillägga att vi här i riksdagen har ställt oss bakom WHO:s rekommendation om en 25-procentig nedskärning av alkoholkonsumtionen från år 1985 till år 2000.

Herr talman! Det är ett riktigt påpekande av Margareta Andrén att det finns en enskild vpk-motion om ett nytt mellanöl, men det är också helt riktigt att den motionen inte har stötts vid behandlingen i skatteutskottet, och det finns alltså inget bifallsyrkande till den. Ett annat avsnitt i Margareta Andréns anförande skulle jag vilja bemöta. Det gäller frågan om ett rensat index. Man gör upp olika avtal på arbetsmarknaden under vissa bestämda förutsättningar. En av de förutsättningarna är indexserier och låsningar till löneglidningsoch prisgarantier. Om man under pågående avtalsperiod i riksdagen skulle fatta beslut, som skulle innebära allvarliga förändringar av hur dessa index beräknas och därmed undanröjde tilltron till de index som finns med i villkoren för avtalen, skulle detta enligt min mening vara djupt olyckligt. Man kan inte under pågående avtalsperiod komma med sådana här förslag och ens tro på dem själv. Det är väldigt konstigt om man först väger in en rad faktorer och sedan rycker ut dessa, med tanke på den kompensation som då uteblir men som man egentligen har tjänat in genom att ha enfast indexering under vissa givna förutsättningar. Detta kan ju, med förlov sagt, inte alls vara allvarligt menat.